Herr talman! Vad först beträffar de moderata reservationerna — som Kurt Hugosson angrep rent allmänt — vill jag erinra Kurt Hugosson om att vi under anslagen B 2, som är ett driftsanslag, och B 4, som också är ett driftsanslag, föreslår besparingar på 1 resp. 2 20. När det gäller anslaget B 2 ligger vårt förslag strax under vad vägverket självt framfört som besparingsalternativ. Jag ville i mitt anförande ange bakgrunden till och skälen för de besparingar som vi föreslår och som vi vet är alldeles nödvändiga för att få balans i ekonomin — av sysselsättningsskäl och av sociala skäl, både för nutid och för framtiden. Också socialdemokraterna kommer att tvingas till besparingar. Det skulle inte förvåna mig om vi i nästa budgetproposition fick se besparingsförslag som ni fått idéer till i moderata motioner! Ni vet då att vi kommer att stödja de besparingsförslagen — för landets skull, för att det är den enda vägen att trygga välfärden och för att vi för en rak och just konsekvent politik. Vi borde kunna spara mer. Var någonstans har då Kurt Hugosson tänkt spara, vad har Kurt Hugosson tänkt avgiftsbelägga? Kommunikationsdepartementets verksamhetsområde kan inte befrias från besparingar. Det kommer ni att smärtsamt upptäcka, Kurt Hugosson!

Herr talman! Först vill jag bara säga att jag naturligtvis — det sade jag också i mitt huvudanförande — är helt tillfreds och nöjd med att den nuvarande regeringen fortsatt på den tidigare regeringens linje att öka driftsanslagen. Men jag har litet svårt att hänga med utskottets ordförande när han säger att just det faktum att vi har ökat driftsanslagen till de statliga vägarna och även till de statskommunala är ett av skälen till att man kan dra ned anslagen till de enskilda vägarna. Det begriper jag inte. Jag förstår inte heller hur det skall kunna bli utrymme för att ta in flera enskilda vägar i systemet, när man samtidigt som man ändrar bidragsregeln från 70 9 till 50 70 drar ned anslaget exakt i proportion till regelförändringen. Det är en omöjlighet! Det går inte ihop. Om ramen kvarstått oförändrad hade jag förstått det, men nu begriper jag det inte. Jag är säker på att det inte heller kan bli på det sättet. Visst är det en fördel om man med ökade insatser på den statliga sidan kan hålla igen nedläggningstakten när det gäller vägstationerna. Men det har inte ett skvatt med anslaget till de enskilda vägarna att göra! Jag delar den uppfattning som utskottets ordförande här redovisade och som vi i utskottet kommit överens om, att i planeringsramen skall beaktas en större volym med hänsyn till att det av beredskapsmedel tillskjuts pengar till byggande av statliga vägar. Från halvårsskiftet 1981 fram till hösten 1982 tillsköts beredskapsmedel via finansfullmakten med ungefär 700 miljoner till statligt byggande utöver det ordinarie anslaget, som då liksom nu var 900 miljoner. Det kan därför finnas skäl för denna förändring, som vi alltså är överens om. Kurt Hugosson säger att jag när jag var kommunikationsminister svarade nej på framställningen från vägverket om att externfinansiera. Vi satte omedelbart i gång för att få en ändring till stånd.I samband med det arbetet upptäckte vi hur oerhört invecklat och komplicerat det här är. Det är det som göratt det tar tid. Jag underströk tidigare att jag inte gör någon attack åt vare sig det ena eller andra hållet. Huvudsaken är att vi kommer till rätta med det här; det är icke förenligt med vanlig vettig ekonomi att ha det som vi har det. Därför är jag nöjd med den tolkning som utskottets ordförande här gjorde.
Herr talman! Trafikutskottets ordförande blev nästan lyrisk när han i början av sitt anförande citerade kommunikationsministern. Och det finns kanske anledning att instämma i vissa av kommunikationsministerns skrivningar, som ju är bra. Jag hoppas att Kurt Hugosson var inne, så att han hörde vad jag sade i början av mitt anförande, där jag också ställde mig bakom mycket av vad departementet har lagt fram i sitt förslag. Men Kurt Hugosson var kanske inte riktigt så lyrisk när han skulle tillrättavisa mig för vad jag har sagt i mitt särskilda yttrande om en motorväg i Halland. Det är riktigt, Kurt Hugosson, att det har skett en del utbyggnader av E 6-an genom Halland, men det fattas fortfarande en hel del. Framför allt har jag velat trycka på denna vägs standard. Från trafiksäkerhetssynpunkt och från trafiksynpunkt över huvud taget vore det av stort värde om leden kunde byggas som motorväg. Jag tycker att Kurt Hugosson skall fråga sina partikamrater från Halland vad de har för uppfattning om den här vägen och vilken standard den skall hålla. Jag hoppas att trafikutskottets ordförande har läst motionen av Evert Hedberg m.fl. Samtliga partier i Halland har ställt upp bakom motionens syfte, just därför att en sådan här investering är en lönsam satsning . Därför borde också riksdagen kunna uttala att den ställer sig bakom en sådan utbyggnad. När det gäller de enskilda vägarna är Kurt Hugosson kanske litet besvärad av den enorma sänkning som föreslås och som utskottets majoritet, bestående av moderater och socialdemokrater, har ställt sig bakom. Kurt Hugosson hänger upp sig på skrivningen om det särskilda anslaget om 15 96. Han talar om tiden för vinterväghållning och annat. Men exempelvis en sådan här vinter har varit besvärande även i södra Sverige, där vi också har många enskilda vägar, Kurt Hugosson.

Herr talman! Till det första som Kurt Hugosson tog upp — det gällde statsvägarna — måste jag göra en kommentar. Med tanke på den undersökning som man har gjort av vägstandarden på det mest trafikerade vägnätet, det belagda, och de resultat som den visar på, nämligen att hela denna vägsektor vacklar under ett enormt tungt tryck, kan jag säga att vi har en vägkris här i landet. Och det är ingenting att förhäva sig över. Vi måste då, som vi från vårt parti har föreslagit, eftersträva en annan trafikstruktur, där de tunga transporterna i ökad utsträckning överförs till järnvägen, så att vi på lång sikt får en avlastning på vägnätet. Att de statskommunala vägarna får generösare bidrag är riktigt. Men glöm då inte bort att kommunerna också får mera av väghållningen. Kommunerna har ålagts mycket större uppgifter när det gäller väghållningen. Detta har f. ö. påtalats av vägarbetarnas fackorganisation, som säger att det skapar svårigheter när det gäller personalen vid vägverket och sysselsättningen för denna. Sedan vill jag till protokollet notera vad Kurt Hugosson här säger beträffande de enskilda vägarna. Vi har, säger han ungefär, en så bra regering här i landet att han förutsätter att om det görs något fel från utskottets sida skall det rättas till av regeringen. Jag skulle vilja ha en precisering: Menar Kurt Hugosson att regeringen kan ta upp frågan om att göra en ändring av det beslut som här fattas beträffande de enskilda vägarna? Och finns det då för de människor som bor utmed dessa vägar ett hopp om att regeringen, som nu har kommit med förslaget om denna besparing, kommer att ändra sig? Är det så Kurt Hugosson menar? I så fall tror jag att det vore nyttigt och bra för socialdemokratin, om regeringen rättade till det som riksdagen nu står i begrepp att göra, så att de enskilda väghållarna får behålla sitt sparsamma bidrag. Det finns andra områden som borde kunna skjuta till de här medlen, t.ex. sådana objekt som den av Olle Grahn så mycket omhuldade motorvägen, som kostar 10 miljoner per kilometer att bygga. Genom att undvika motorvägsbyggen kanske vi kan få pengar över till glesbygdens människor.

Herr talman! Som en följd av den ekonomiska situation landet försatts i och som de borgerliga partierna i varje fall har ett väldigt stort ansvar för, tvingas socialdemokratin i regeringsställning att utnyttja alla de möjligheter som står till buds att göra besparingar, och jag kan försäkra Görel Bohlin att så kommer att ske. Men den typ av besparingar som Görel Bohlin talar för på vägområdet är icke några reella besparingar. På sikt leder de till ökade kostnader och kapitalförstöring. Det är en uppfattning som Görel Bohlins egen partiledare delade med mig under den tid då han var kommunikationsminister. Jag tycker att Görel Bohlin skall ta ett samtal med sin partiledare, så får hon klart för sig att den typ av åtgärder hon talar för inte är några besparingar. Jag frågar mig: Varför talar moderaterna med kluven tunga? Varför vill de å ena sidan spara på underhållsoch driftsanslagen när de å andra sidan presenterar en motion där de för att vara vänliga mot landets bilister säger att satsningen skall öka? Det här går inte ihop. Ge mig en förklaring, Görel Bohlin, till att ni talar med kluven tunga! Claes Elmstedt begrep inte varför ökad satsning på statsvägarna hade betydelse för glesbygden. Jag försökte förklara att genom den kraftiga satsning på underhåll och drift av statsvägar som nu sker kan vi minska neddragningen av vägverkets personal. Vi kan bibehålla ett stort antal vägstationer som vi kanske annars på grund av bristande medelstilldelning hade tvingats lägga ner. Självfallet måste vägstationer kunna läggas ner när det är riktigt utifrån rationaliseringssynpunkter, men det är inte bra om man tvingas lägga ner vägstationer i glesbygden därför att man inte har pengar till att underhålla statsvägarna i glesbygden. Det är därför jag sade att den prioritering som görs icke är negativ ur glesbygdens synpunkt. Jag glömde i mitt huvudanförande att kommentera den andra reservationen, där centerpartiet vill ha ett särskilt anslag för bärighetsupprustning. Att vi gått emot centerns yrkande på den punkten skulle vara ett uttryck för vår glesbygdsfientlighet eller landsbygdsfientlighet, hur nu uttrycket föll. Vi har gått emot det därför att vi inte tycker att man skall ha specialdestinerade anslag på det här området. Av de 100 milj.kr. regeringen tog fram på tilläggsstat till innevarande års budget för drift och underhåll av våra vägar faller ungefär 40 miljoner på den typ av bärighetsupprustning som centern vill satsa 20 miljoner på. Det sker och måste ske en massiv satsning på det området.
Herr talman! Jag vill först notera att Kurt Hugosson ställer sig positiv till andra former av finansiering när det gäller statliga vägobjekt, och det tycker jag är bra. Jag vill påminna Kurt Hugosson om att under den senaste mandatperioden, då de tre borgerliga partierna föreslog besparingar därför att de ansåg att det var nödvändigt, gick socialdemokraterna emot samtliga dessa besparingar. Vi anser inte att de förslag som vi lägger fram här i dag innebär någon kapitalförstöring, och vi anser att de på flera punkter nära sammanfaller med vad vägverket tycker sig kunna gå med på. Nej, Kurt Hugosson, den här grötmyndiga tonen, som jag nu tycker mig märka, och påståendena om att vi talar med kluven tunga avslöjar egentligen att argumenten tryter. Det finns tydligen inga svar på frågan var socialdemokraterna skall spara?
Herr talman! Vi får kanske reda ut begreppen litet grand. Jag är väl medveten om att glesbygden och landsbygden naturligtvis har nytta av att man satsar mera på drift av statliga vägar. Det var ju ett av skälen till att jag själv under min tid i departementet medverkade för att få en sådan ordning. Att man därigenom kan gå varsammare fram när det gäller vägstationernas vara eller inte vara är också mycket angeläget. Det finns dock en viss benägenhet att först plocka bort de vägstationer som finns i landsbygd och glesbygd — det kan jag tala om, om det inte är känt. Men i den mån man behåller dessa vägstationer påverkar det gynnsamt den allmänna arbetsmarknadssituationen och mycket annat i de bygder som berörs. Vad jag har sagt är, att om vi ökar driftsanslagen till statliga vägar aldrig så mycket, påverkar det inte det faktum att regeringen med stöd av moderaterna kommer att rösta igenom att anslagen till de enskilda vägarna skall sänkas, både beloppsmässigt och genom att bidragsprocenten sänks — de följs alltså åt. Jag vidhåller detta. Jag har inte på något sätt blivit övertygad av Kurt Hugossons argumentering. Det är bra att vi satsar på de statliga vägarna — det har jag understrukit ett par gånger, och jag kan göra det en gång till - men det påverkar inte situationen gynnsamt för de enskilda vägarna som Kurt Hugosson vill göra gällande.
Herr talman! Bara kort med anledning av att Kurt Hugosson tog upp detta att man aktualiserar ett enskilt objekt i samband med denna debatt. Vi har nämligen gjort det — vi har aktualiserat vägen Ramsjö-Ånge. Jag tycker att det finns alla skäl att använda ett politiskt organ för att peka på sådana här objekt som är nödvändiga att restaurera. I det sammanhanget kan jag inte undgå att påminna om fjolårets debatt här i kammaren, då den nuvarande ordföranden i utskottet, Kurt Hugosson, försvarade sitt partis inställning till att ta upp enskilda objekt i kammaren. Han sade då: ”Men, herr talman, från oppositionens sida har vi icke haft något annat alternativ.

Jag har ingenting emot att man tog upp detta i fjol, men jag tycker att man skall vara litet hovsam när det gäller objekt som aktualiseras av ledamöterna direkt i kammaren och inte fördöma själva tillvägagångssättet.

Herr talman! Till Sven Henricsson: Jag förmenar ingen ledamot av denna kammare att motionera om enskilda projekt. I mitt anförande redogjorde jag för hur vi behandlar dessa frågor. Sven Henricsson hävdar i sitt senaste anförande att jag skulle ha haft en annan uppfattning förra året. Det hade jag inte.

Hade vi fått gehör för våra krav, så skulle sysselsättningssituationen kanske inte ha varit riktigt så besvärlig i dag som den är. Det var bakgrunden till vårt agerande förra året. Jag kaniinte heller gå med på det som herr Henricsson säger, att vi skulle ha en vägkris i det här landet. Visst finns det ett behov av medel och kraftiga anslag för både byggande, drift och underhåll, men för den skull skall man inte ta till sådana våldsamma överdrifter som att säga att landet befinner sig i en kris när det gäller väghållningen. Görel Bohlin försöker nu göra gällande att de besparingskrav som moderaterna för fram står i överensstämmelse med vägverkets krav. Då skall jag tala om för Görel Bohlin att vägverket ingalunda är nöjt med årets anslagstilldelning. Vägverket skulle vilja ha ytterligare några hundra miljoner. Görel Bohlins påstående stämmer alltså inte. Enligt Görel Bohlin skulle jag vidare vara grötmyndig i tonen. Men jag har bara frågat henne varför moderaterna å ena sidan har väckt motioner om att dra ner på anslagen och å den andra motioner där de säger att de vill stödja bilismen och att det viktigaste i det avseendet är att öka anslagen. Jag har ännu inte fått svar på den frågan. Det vore intressant att få det. Slutligen vill jag säga till Claes Elmstedt att det självfallet inte är så att en ökad satsning på driften av de statliga vägarna påverkar anslagstilldelningen för de enskilda vägarna. Det resonemanget förde jag inte. Jag sade att genom en kraftig satsning på det statliga vägnätet gör vi det möjligt att bibehålla sysselsättning ute i glesbygden, och genom ökningen av anslaget till statskommunala vägar får också kommunerna ett kraftigt påslag. Jag sade detta därför att Claes Elmstedt i sitt första inlägg gjorde gällande att socialdemokratin skulle ha någon allmänt fientlig inställning till glesbygden och landsbygden, och det vill jag med bestämdhet tillbakavisa. Tyvärr kan jag inte göra några ytterligare kommentarer på grund av att tiden går alldeles för fort när man står här i talarstolen.

Herr talman! I riksdagen fanns kring sekelskiftet en ledamot, Carl Persson i Stallerhult, som i stunder av eftertanke funderade över hur de olika förslag som riksdagen hade att ta ställning till kom att verka hemma i Korsberga. Med anledning av trafikutskottets betänkande 1982/83:12 om bidraget till enskilda vägar kan jag säga att jag vet hur det kommer att verka i Korsberga. Under påskveckan har jag varit inbjuden av representanter för olika vägföreningar och vägsamfälligheter i bl.a. Korsberga för att få information om hur förslaget kommer att drabba enskilda och kommuner. Genomgående för dessa informationer har varit att man velat redovisa vilka orättvisor förslaget kan föra med sig. Grundläggande för en landsbygdsutveckling och en regional utveckling är ett bra vägnät. I Skaraborgs län omfattar det allmänna vägnätet ca 400 mil och det enskilda vägnätet med statsbidrag ca 330 mil. Dessa siffror säger det mesta om de enskilda vägarnas betydelse. De enskilda vägarna har efter hand fått en mycket god standard. Om regeringsförslaget med moderaternas stöd nu går igenom, innebär det en övervältring av kostnader från staten till enskilda eller till kommuner. Det finns också risk för standardförsämringar på sikt. Kommunerna har sedan länge insett värdet av ett bra vägnät och därför gett visst bidrag till enskild väghållning. Dessa regler är olika i olika kommuner. Om de kommunala reglerna är sådana att skillnaden mellan beräknad kostnad och erhållet statsbidrag täcks av kommunala medel, innebär ett beslut i dag enligt utskottsmajoritetens förslag en direkt övervältring av kostnader på kommunerna, såvida inte samma politiska konstellationer gör sig gällande i kommunerna som i riksdagen och ändrar de kommunala reglerna. Det KELP-arbete som har bedrivits i kommunerna under våren har visat att det finns ett stort behov av att begränsa kostnaderna för att hålla utdebiteringen oförändrad eller begränsa höjningarna av den kommunala skatten. I fall där kommunerna har andra regler än de nu nämnda kommer kostnaden direkt att drabba den enskilde. Kostnadsökningen kan variera mellan några tior och tusenlappar per år beroende på hur den enskilda samfälligheten ser ut. De boende utefter dessa vägar drabbas dessutom olika beroende på om vederbörande har en rörelse, där vägkostnaden är en avdragsgill kostnad, eller om vederbörande har A-inkomst och skall täcka utdebiteringen med beskattade medel. Risk föreligger också för att nödvändiga igångsättningsarbeten inte kommer att utföras på grund av de stora belopp som det rör sig om, exempelvis vid ombyggnad av en bro. En försämrad standard på det enskilda vägnätet kommer inte bara att drabba dem som bor och verkar utefter dessa vägar utan också sport och friluftsliv. De representanter för vägsamfälligheter som jag träffat är väl medvetna om att det är nödvändigt att spara i statens budget. Man är införstådd med att man inte får full kompensation för ökade kostnader. Men en direkt standardsänkning protesterar man emot, då den höga standard som dessa vägar nu har i stor utsträckning är ett resultat av eget arbete, som inte alls betalas med avtalsenliga löner eller med avtalsenliga maskinhyror. I jämförelse med väganslagen i övrigt framstår också detta som en orättvisa. Mest förvånade har dessa representanter varit över moderaternas agerande. Samtidigt har de fått en nyttig lektion i hur ett sparande kan drivas, om man inte vill se till fördelning och effekter av förslagen. Det var en otrolig argumentering som Görel Bohlin här använde sig av, när hon påstod att mer än 100 96 av kostnaderna utgår i ersättning. Detta bevisar den totala bristen på kunskap om de kommunala bidragens konstruktion. Man rör sig nämligen här med olika begrepp, och man måste veta vad man räknar procent på — om det är på den beräknade kostnaden som fastställs per femårsperiod eller om det är på den verkliga kostnaden. Jag känner inte till något exempel, där kommunen täcker 110 26 av den verkliga kostnaden. När det gäller att bemöta det som utskottets ordförande sade instämmer jag i Claes Elmstedts replik. Inte heller jag kan se att ett oförändrat anslag med lägre bidragsprocent på något sätt innebär att fler samfälligheter kan komma in under det statliga bidragssystemet. Med det anförda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 8 i utskottets betänkande.
Fru talman! Jag sade inte att det utgår statsbidrag till 100 22. Jag sade att det faktiskt kan bli mer än 100 20 i statsbidrag. Det är den uppgift jag har fått. Detta förklaras av att — precis som Bengt Kindbom sade — bidraget utgår på den beräknade kostnaden. Då kan bidraget faktiskt bli högre än den verkliga kostnaden. Jag vill därmed inte påstå att detta skulle vara regel. Mycket viktigt i det här sammanhanget är att man undersöker statsbidragskonstruktionen och ser efter om man kan komma fram till en statsbidragskonstruktion som innebär en bättre rättvisa mellan olika delar av landet, t.ex. för glesbygden. Det är ju inte heller rättvist, som det är nu, att stora delar av det enskilda vägnätet står helt utanför statsbidragssystemet. Den föreslagna procentsatsen innebär dock att fler t. v. kan komma in i statsbidragssystemet.
Fru talman! Görel Bohlins senaste inlägg bevisar ju verkligen att en förändring av bidragskonstruktionen på detta sätt borde ha föregåtts av en ordentlig utredning, så att man hade fått veta effekterna av beslutet. Om det skulle vara så att statsbidraget täcker den verkliga kostnaden, beror det på, som jag sade förut, att det i regel är styrelserna i dessa vägsamfälligheter som utför ett oavlönat arbete och bidrar med maskininsatser som på intet sätt täcks av avtalsenliga entreprenadhyror. Därför tycker jag att detta är ett dåligt argument, när folk verkligen vill lägga ned en arbetsinsats för att hålla sin väg på en mycket hög standard. Det är det som är utgångspunkten för att moderaterna nu vill sänka bidraget och belasta delägarna ännu mer. Sedan pekar Görel Bohlin på att det finns vägar som står utanför bidragsberättigandet. Det är helt riktigt. Det stämmer med vad jag sade om att kommunerna insett behovet av ett bra vägnät och i många fall också ger ett mindre bidrag till dessa vägar, under förutsättning att de upplåts för allmänheten. Det är just här det föreligger en risk i framtiden att standarden minskar — bidragen utgår inte längre, och då är vägarna också avstängda för en bredare allmänhet.
Fru talman! I vägverkets promemoria, som vi alla fick del av vid besök hos vägverket, tar man upp frågan om de enskilda vägarna och visar hur statsbidragssystemet kan slå.” Jag vill fortfarande gärna veta — och det kanske jag kan få veta av Bengt Kindbom — var centern har tänkt spara någonstans. Här har centern varit så . väldigt tuff med besparingsförslag på andra områden, men vad vill man spara på när det gäller kommunikationsområdet? Ni föreslog besparingar t.ex. på det sociala området med ett karensdagsförslag, vars konstruktion vi ansåg illa genomtänkt men ändå stödde av besparingsskäl. Vi moderater har senare kommit med ett nytt förslag. I det här fallet är ni alltså beredda att skriva ut fribrev till andelsägarna i privata vägföreningar. Nej, tala om var ni tänkt spara någonstans! Det är alldeles nödvändigt att man sparar.
Fru talman! Det finns när det gäller statskommunala vägar exempel på besparingsåtgärder från centerns sida. Men vad jag nu hör är att Görel Bohlin läser från en tydligen centralt utarbetad insändare, eftersom den också gått i de skaraborgska tidningarna. Därför är hennes enda utväg ur den här debatten att prata om någonting helt annat än vad frågan gäller. Jag vill bara erinra Görel Bohlin om att vi i vår ekonomiska motion har presenterat besparingar som totalt ger en bättre budgeteffekt än den moderaterna lyckats åstadkomma.

Fru talman! Även jag vill i samband med behandlingen av detta betänkande beröra avsnittet om enskilda vägar. Utskottsmajoriteten "ar där ställt sig bakom regeringens förslag om en ändring av bidragsprocenten från 70 till 50 26. Jag har förståelse för att regeringen i och för sig har reagerat på den snabba ökning av det här anslaget som skett de senaste åren och i det budgetläge som man befann sig i ansett sig nödsakad att vidtaga den här åtgärden. Man har också från regeringens sida pekat på de små möjligheter som förelegat att ge bidrag till nya vägar inom de hittillsvarande normerna med hänsyn till de ökade bidragskraven. Jag har alltså förståelse för motiven till förändringen, men vill ändå här beklaga att den har föreslagits, därför att den drabbar framför allt skogslänen, eller kanske rättare sagt skogskommuner och kommuner av glesbygdskaraktär som har en förhållandevis stor andel enskilda vägar. Jag kan som exempel ta mitt eget län, Värmland, som vid senaste årsskiftet redovisade omkring 470 mil enskilda vägar och där kommuner som Torsby, Arvika och Sunne, som har stor glesbygdsandel, drabbas speciellt hårt. Arvika kommun får exempelvis ett inkomstbortfall på nära 600 000 kr. enligt de nya bidragsreglerna. Torsby får 567 000 kr. mindre, och Sunne får 446 000 kr. mindre. Detta är ju kommuner som redan tidigare är mycket hårt skattetyngda, varför det är troligt att det måste bli de enskilda väghållarna som får träda emellan. Jag noterar därför speciellt att utskottsmajoriteten understryker möjligheterna att ett med 15 20 förhöjt bidrag skall kunna utgå när så är motiverat och att man förutsätter att så kommer att ske. Utskottet uppmanar också regeringen att noga följa effekterna av det nya bidragssystemet. Jag har också kännedom om att vägverket fått i uppdrag att utreda möjligheterna till ett nytt bidragssystem, som i större utsträckning än det nuvarande tar hänsyn till de reella behoven. Kanske kan man komma fram till någon form av differentierade procentsatser. Det är min förhoppning att denna utredning arbetar snabbt, så att den kan ligga till grund för ett nytt förslag snarast möjligt och att — som sagt — regeringen till dess noga följer utvecklingen och effekterna av det nya bidragssystemet så att inga, vare sig kommuner eller enskilda, kommer att drabbas alltför orättfärdigt.

Fru talman! Trafikutskottets betänkande nr 12 behandlar ett stort och viktigt område. I betänkandet behandlas också en stor mängd motioner. Jag skall ta upp en fråga som i de stora sammanhangen kanske ter sig väldigt marginell men som för den som blir drabbad ingalunda är betydelselös, utan tvärtom är av mycket stor betydelse. Det gäller vägverkets indragningar av de mindre vägstationerna i glesbygden. Frågan har berörts tidigare i den här debatten. Jag har i min motion nr 974, som behandlats i betänkandet, pekat på ett konkret fall i Kalmar län, där förslag om nedläggning av Målilla vägstation aktualiserats. Flera motioner berör samma problematik. Det är oftast i samband med de rationaliseringar och effektiviseringar som vägverket har att genomföra som de mindre vägstationernas existens ifrågasätts. Jag vill gärna understryka vikten av att rationaliseringar och effektiviseringar görs så att mesta möjliga resurser hamnar på direkta förbättringar av våra vägar. Men det kan inte vara samhällsekonomiskt vettigt att stelbent lägga ned de mindre vägstationerna — som fallet är i Målilla, där vägstationen är belägen i ett vidlyftigt glesbygdsområde med ett omfattande vägnät omkring — framför att vidta andra rationaliseringsåtgärder, då pengar saknas. Om man väljer nedläggningsalternativet blir ju följden oftast att avstånden för underhållsfordon och annat blir än större och vägunderhållet därmed ännu mer bristfälligt, till förfång för dem som är beroende av dessa vägar, företrädesvis glesbygdens människor. Om besparingar, t.ex. sådana som går ut på anlitande av entreprenörer, måste göras, bör dessa ingripanden ske där avstånden är betydligt kortare och där vägnätet är tätare, nämligen vid de större stationerna. Även alternativa möjligheter till besparingar och effektiviseringar vid centralförvaltningarna bör övervägas flera gånger innan ett beslut om en nedläggning av en liten vägstation i glesbygd tas. De regionalpolitiska och sysselsättningsmässiga bedömningarna måste i fallet med de små vägstationerna i glesbygd få en större tyngd, mot bakgrund av den relativt stora betydelse för sysselsättning och service som vägstationerna har i ett utpräglat glesbygdsområde. Min motion har fått en positiv behandling i utskottet. Därför har jag inget säryrkande.

Det sista är inte minst viktigt. Och jag vill verkligen framhålla vikten av att så sker, så att nedläggningar kan undvikas och de mindre vägstationerna i stället kan behållas. Jag noterar vidare med tillfredsställelse vad trafikutskottets ordförande Kurt Hugosson sade i sitt anförande beträffande de små vägstationerna i glesbygd, nämligen att medelstilldelningen nu avpassats på sådant sätt att nedläggningar av mindre vägstationer kan undvikas. Det är inte minst viktigt att regeringen följer denna fråga noga, så att dessa uttalanden verkligen kan uppfyllas. Jag kommer att bevaka att så sker t.ex. beträffande Målilla. Däremot kan jag självfallet inte dela utskottsordförandens uppfattning att bevarandet av de mindre vägstationerna skall få gå ut över bidragsprocenten till det enskilda vägnätet, som nu sänks. Anslagsåtgången i de här två fallen är inte jämförbar. Jag betraktar detta som ett skenargument för att kunna sänka bidragen till de enskilda vägarna. I denna del hänvisar jag till vad Claes Elmstedt och Bengt Kindbom har sagt tidigare i debatten och nöjer mig med att yrka bifall till reservation 8. Fru talman! Beträffande min motion 974, om bevarande av vägstation i Målilla, vill jag med hänvisning till vad jag sagt och vad utskottets ordförande Kurt Hugosson anfört i sammanhanget yrka bifall till utskottets hemställan i denna del.

Fru talman! Jag skall i mitt anförande uppehålla mig vid två områden i dagens debatt om vägväsendet. Det första gäller den gemensamma maskinanvändningen, en samverkan mellan kommuner, vägverk och luftfartsverk som föreslås i motion nr 332. Det torde väl knappast råda någon oenighet bland kammarens ledamöter om att en bättre samverkan mellan olika myndigheter i framtiden är nödvändig för mera rationellt utnyttjande av gemensamma resurser. Detta har inte minst de fackliga organisationerna — jag tänker främst på Statsanställdas förbund — påpekat sedan länge. Vid en träff med Statsanställdas förbund i Jämtlands län för två veckor sedan var man mycket orolig för att vägverkets nuvarande maskinpark skulle bantas ner. Man hade där en enträgen önskan om att det s.k. effektivitetsavtalet, som innebär en frysning av nuvarande maskinpark, skulle förlängas. Men dessutom pläderade man mycket ivrigt för en samverkan på maskinparkens område när det gäller vägverket och försvaret. Man fann det horribelt att försvarets maskiner, många gånger nästan exakta kopior av vägverkets, står uppställda på kaserngårdarna runtom i Östersund medan diskussionen om en neddragning av vägverkets maskinpark pågår. Det känns bra att nu kunna uppmana facket att driva frågan vidare i den regionala vägverksförvaltningen. Några formella hinder för en sådan samverkan finns ju inte enligt utskottets skrivning. Samma samverkansdiskussion gäller arbetsområden, något som också föregående talare var inne på. Under perioden 1977-1982 har antalet arbetsområden minskat från 282 till 269. Det finns, som Kurt Hugosson sade, beslut om ytterligare sammanläggning av 5 sådana områden. Man skall ytterligare utreda 45, och där är alltså risken för en sammanslagning uppenbar. Anledningen till detta är det minskade antalet anställda inom varje arbetsområde. Med ett litet antal anställda blir man sårbar inom arbetsområdet, och maskinerna utnyttjas orationellt. Man räknar med att spara mellan 500 000 och 1 000 000 kr. per år genom att lägga samman två arbetsområden. Detta kan te sig lockande på kort sikt, och vi har ju ofta en benägenhet att tänka kortsiktigt ekonomiskt. För ett skogslän betyder emellertid de 12 till 15 arbetstillfällena vid en vägstation oerhört mycket. Det kan betyda att skolan blir kvar i byn; det kan vara den marginal som behövs för att upprätthålla annan service — både social och kommersiell. Vid Myrvikens vägstation i Bergs kommun har denna diskussion varit mycket intensiv under det senaste året. Där har man hittat en elegant samverkanslösning med kommunen. Brandförsvaret har gått in som kompanjon i Myrvikens vägstation, och många arbetstillfällen har på detta vis räddats. Enligt ett samverkansavtal delar man lokaler. Vägverket servar brandförsvarets maskinpark, och vägverkets personal erbjuds fyllnadstjänstgöring som brandmän. Vad detta betyder ekonomiskt är inte fullt klarlagt i det här fallet — men en utredning om en lösning av liknande slag finns från Skåne. Den visar att man vann 10 miljoner på att slå samman två områden. Samtidigt blev den totala samhällsekonomiska utgiften 12 miljoner. Samhället förlorade alltså 2 miljoner — om man nu räknar på ett övergripande sätt. Skrivningen i utskottsbetänkandet andas litet av denna tanke, och det tycker jag är bra. Så till de enskilda vägarna. Både här i kammaren i dag och tidigare i massmedia liksom ute bland människor har diskussionen om de enskilda vägarna verkligen vållat debatt — och med viss rätt: de enskilda vägarna har för många personer och regioner en mycket stor betydelse. Därför vill jag i likhet med Elvy Nilsson beklaga den utformning som statsbidraget nu har fått. I Jämtlands län har protesterna varit många och kommit från såväl politiker som organisationer. Jämtlands län har 700 enskilda vägar med statsbidrag. Av dessa har 15 960 s.k. förhöjt statsbidrag. Bidraget utgår till såväl barmarkssom vinterväghållning. I kronor utgör bidraget 16-17 miljoner, ett mycket välkommet tillskott till ett län där 6 av länets 8 kommuner ligger i landets tio-i-topplista när det gäller kommunalskatten. En sänkning av procentsatsen från 70 9 till 50 96 innebär en bidragsminskning för länet med 3-3,5 miljoner. Vi har tidigare hört här i dag att i 93 20 av landet går kommunerna in och täcker resterande kostnad mer eller mindre. Så är det också i Jämtlands län, men variationen på det kommunala bidraget är stort, från full kostnadsersättning ned till 10 20 av totalkostnaden. Man kan då fråga sig om det är enbart av krasst ekonomiska skäl som så många i vårt län har reagerat. Vid en första genomläsning av tidningar och brev som handlar om detta kan man få det intrycket. Men jag vågar ändå påstå att bakom dessa krassa siffror ligger en rädsla för att inlandet inte kommer att beaktas lika mycket i framtiden som tidigare. Jag vill inte påstå att det är en direkt nypåkommen rädsla, men sedan mitten av 1970-talet har utarmningen av exempelvis Jämtlands län varit påtaglig. Statsbidraget till de enskilda vägarna har haft en mycket stor regionalpolitisk betydelse, vilket tidigare talare utvecklat. Ett bra vägnät är livsviktigt för att näringslivet skall ha möjlighet att utvecklas och fortsätta att existera. Det finns ett stort antal enskilda vägar, som utgör tillfartseller genomfartsvägar för såväl jordbrukssom skogsbruksindustrier och även för många andra industrier och företag av de mest skiftande slag. Det är ingen överdrift att hävda att en sänkning av standarden på dessa vägar kan förhindra att dessa företag lever vidare. Jag avser då ren framkomlighet — inte minst på vintern — men också det faktum att transportkostnaderna ökar, och det kommer att minska konkurrensmöjligheterna såväl inom landet som mot utlandet. En annan omständighet som jag gärna vill ta fram i detta sammanhang, som inte hörts så mycket om, är de äldres situation. I dag har vi en mycket sned åldersfördelning i vårt län. Men Jämtlands län har —ilikhet med många andra län — antagit en äldrevårdsplan, där det egna boendet prioriteras högst. ”De gamla skall ges möjlighet att bo kvar så länge som möjligt i sitt hem” är det många av oss som utropat — inte minst i valtider. I Västernorrlands län har man undersökt på vilken vårdnivå man egentligen borde behandla sina gamla. Det visade sig att 30 20 av dem som låg på långvården mycket väl skulle kunna bo hemma om förhållandena i vad gäller bostad och väg hade varit välordnade. Det 70-procentiga statsbidraget kan vara ett väsentligt motiv för de gamla att bo kvar i sin stuga. Att de får bo kvar är inte bara humanitärt och vad de gamla själva vill — det är också billigare än en långvårdseller ålderdomshemsplats. Jag återkommer alltså även här till bristen på ett samhällsekonomiskt tänkande. Samtidigt som man talar om dessa åldringars behov kan man tänka på de förmögna människor som bygger fritidshus i 300 000-400 000-kronorsklassen. Det är heller inget ovanligt i vårt län. Det är ofta många familjer om en enskild väg, och de torde inte ha någon svårighet att bära en högre privat avgift för väghållningen. Med de här två exemplen har jag velat belysa att det finns stora olikheter i förmåga att bära ett minskat statsbidrag. Det hade naturligtvis varit allra bäst om utskottet beaktat dessa olikheter i sitt betänkande. Men jag begriper också att tiden inte har varit tillräcklig för en sådan analys. Den skulle i så fall ha kunnat resultera i vad Elvy Nilsson tog upp, nämligen ett differentierat bidragssystem. Utskottets ordförande svarade inte på den signalen. Man jag är mycket angelägen om ett svar. Ett differentierat system skulle inom en given ram kunna utgöra ett utjämnande och mera rättvist bidrag. Därför ber jag utskottsordföranden att redovisa sin uppfattning härvidlag. Elvy Nilsson nämnde att vägverket just påbörjat en utredning om ett sådant förändrat system, som förväntas bli klart vid årsskiftet. Jag vill fråga Kurt Hugosson om han är beredd att här i dag stödja tanken på att till kommande år plädera för ett sådant förslag. Vidare vill jag att Kurt Hugosson litet mera preciserar till vilket ändamål man kan erhålla det förhöjda statsbidraget. Kan det bygga på någon regionalpolitisk grund och i så fall också få en regionalpolitisk — och kanske socialpolitisk — effekt? Med tanke på den emfas med vilken Kurt Hugosson pläderade för glesbygden tidigare så antar jag att han anser det. Men jag tycker ändå att det vore bra med ett förtydligande.

Fru talman! Innan jag svarar på de frågor som har ställts till mig vill jag bara erinra om att när det gäller anslagsutvecklingen under den senaste tioårsperioden har det statliga driftsanslaget till de enskilda vägarna ökat med 15 96 per år. På en tioårsperiod har anslaget fyrdubblats. Man har alltså i dag väsentligt större resurser till sitt förfogande för underhållet av de enskilda vägarna. Det förslag som vi nu diskuterar innebär naturligtvis ett minskat statsbidrag och därmed en ökad kostnad för den enskilde. Det kan inte vara rätt att beteckna enskilda vägar som enskilda, om de får ersättning till 100 96 från stat och kommun. Jag är emellertid fullt klar över att detta skapar problem i vissa områden och för vissa kommuner som har beslutat fylla upp anslaget till 100 70. Då har kommunerna att välja mellan att öka anslaget eller att låta de enskilda ta en egen, mindre del av kostnaderna. Margareta Winberg efterlyser ett differentierat system. Margareta Winberg vet lika väl som jag att man inom vägverket har påbörjat ett studium, vars resultat man beräknar få fram under hösten eller till årsskiftet. Utskottet har också sagt att regeringen noga skall följa denna utveckling. Jag sade redan i mitt inledningsanförande att därest det skulle uppstå så stora problem som man gör gällande så utgår jag från att regeringen omprövar detta system. Eftersom nu vägverket håller på att studera ett differentierat system skall vi väl avvakta tills denna utredning är klar. Blir det ett bra förslag, så har ju både Margareta Winberg och jag som ledamöter av vägverkets styrelse möjlighet att agera för det — och jag är medveten om att vi då kommer att göra det.

Fru talman! Frågan om E 6-ans utbyggnad genom Halland håller på att bli en klassiker i riksdagen. Till skillnad från böcker som ståtar med den benämningen så kan inte E 6-an kallas klassiker för att den är bra, utan det är precis tvärtom. Europavägen genom vårt län har kallats Sveriges längsta trafikproblem. Det är en föga smickrande men dess värre rättvis benämning. Eftersom det bara är några månader sedan frågan senast var aktuell i kammaren, skall jag nöja mig med att kortfattat påminna om några av de argument som finns för att den nu aktuella sträckan mellan Varberg och Falkenberg bör få motorvägsstandard och inte byggas som motortrafikled. Liksom i december aktualiseras frågan i det här betänkandet dels i en folkpartimotion, dels i en motion från samtliga riksdagsledamöter från länet. En kort sammanfattning av argumenten för motorväg: E 6:an genom Halland är en internationell genomfartsled som är mycket hårt belastad. Antalet lastbilar på E 6-an är betydligt större än på riksgenomsnittet av våra vägar. Halland, och f.ö. hela västkusten, har en turistnäring som med all säkerhet kommer att öka mycket kraftigt. Det betyder att den redan i dag intensiva sommartrafiken blir än mer intensiv. Det betyder i sin tur att vi har ett förhållandevis stort antal utländska förare. Det är ett viktigt argument därför att de oftast är helt främmande för den vägtyp som motortrafikleden utgör. Över huvud taget är motortrafikleden ur olyckssynpunkt en dålig lösning på grund av de många oklarheter som föraren upplever vid körning på den här vägtypen. Såväl polisens erfarenheter som olycksstatistiken visar tyvärr att motortrafikleden ger dålig trafiksäkerhet. Ja, det finns alltså, fru talman, många flera skäl till att en så kompakt opinion i länet kräver att Europaväg 6 genom Halland får motorvägsstandard. Det är en opinion som inte bara består av länsstyrelse, landsting och kommuner utan också av bl.a. polis, läkare och näringsliv. I den tidigare propositionen framhöll regeringen att en snar förbättring av E 6-an är nödvändig, och man visade också att man menade allvar genom att anslå 60 miljoner till den här etappen, som i det närmaste är klar att sättas i gång. Vad som hänt sedan dess är det vi befarade, nämligen att vägverket och länsstyrelsen har delade meningar om standarden på vägsträckan. och tvisten skall alltså nu avgöras av regeringen. Det är i den situationen vi menar att riksdagen borde uttala sig för att utbyggnaden av E6-an sker som motorväg. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion 1982/83:975.

Fru talman! Bland de drygt 40 motioner som behandlas i trafikutskottets betänkande 1982 83:619 väckt av oss centerpartister i Malmöhus län. Motionen gäller prioriteringen av anslagen till vägar. I motionen anför vi att det inom ramen för vägverkets anslag ofta sker en — som vi ser det — felaktig prioritering. Nya markslukande och dyra vägsträckningar projekteras och byggs relativt nära befintliga vägsträckningar, trots att det till väsentligt lägre kostnader än nybyggnadskostnaderna skulle gå att ur kommunikationssynpunkt nå en fullgod lösning genom förbättring av befintlig vägsträckning. Som exempel har vi i motionen anfört den nya motortrafikled som nu projekteras mellan Malmö och Staffanstorp. Vi har också redovisat alternativa lösningar, som jag inte här skall gå närmare in på. I betänkandet, s. 18, har utskottet anfört att riksdagen inte har att ta ställning till enskilda projekt. Man anför vidare: ”Frågor om projektering samt byggande och drift av allmänna vägar regleras nämligen genom föreskrifter i väglagen och vägkungörelsen. Fördelningen av investeringsmedel de skilda landsdelarna och väggrupperna emellan sker vidare på grundval av en noggrann angelägenhetsgradering och efter vederbörande regionala och lokala vägmyndigheters hörande — allt i syfte att åstadkomma en så likformig och rättvis fördelning av vägmedlen som möjligt.” Denna ordning är vi motionärer helt införstådda med. och därför har vi bara tagit fram den planerade motortrafikleden Malmö-Staffanstorp såsom ett exempel i sammanhanget. Vad jag här särskilt vill påtala är regeringens roll i planeringssammanhanget. Denna framgår av vad utskottet anför mitt på s. 18i betänkandet, där det står: ”Arbetet med revideringen av gällande flerårsoch fördelningsplaner pågår f. n. och nya planer skall under innevarande år fastställas för åren 1984-1993. Regeringen avser också att inom kort utfärda anvisningar för planeringen med avseende dels på inriktningen av vägbyggandet, dels på den anslagsnivå som planeringen bör utgå från.” Regeringen har således en mycket viktig roll, inte minst vid utformningen av anvisningarna. Mot den bakgrunden hade det varit på sin plats att regeringen fått ett ord med på vägen och givits till känna vad vi har anfört i motionen. I det kärva ekonomiska klimat som vårt land befinner sig i är det inte försvarbart att de medel som vägverket disponerar används till oerhört dyra investeringar i nya onödiga vägsträckningar. Om vi i framtiden över huvud taget skall kunna upprätthålla en godtagbar standard på befintligt vägnät, måste mer'av tillgängliga resurser satsas där. Vi kan inte fortsätta att göra mångmiljoninvesteringar i relativt korta nya sträckningar av våra riksvägar, när vi till väsentligt lägre kostnader borde kunna uppnå fullt godtagbara lösningar genom förbättring av befintliga sträckningar. Sker inte en omprioritering nu, kommer standarden på våra länsvägar och enskilda vägar att snabbt sänkas med en oerhörd kapitalförstöring som följd. Inte minst gäller detta de enskilda vägarna, om nu socialdemokraternas och moderaternas förslag om nedskärning av statsbidraget från 70 till 50 26 går igenom här i kammaren. Fru talman! Jag har inget yrkande, men jag vill uttrycka den förhoppningen att utskottets avstyrkande av motionen grundar sig på ett förlitande på att regeringen trots allt kommer att beakta vad vi har anfört i motionen.

Fru talman! Det är egentligen inte jag själv som är orsak till att jag nu har begärt ordet. I debattens början hade Görel Bohlin efter mitt anförande en replik, som inte var riktad till mig. Hon fick också talmannens fingervisning om detta. Görel Bohlin framförde emellertid trots detta synpunkter, som gällde det parti som jag företräder. Jag vill därför göra ett par klarlägganden med anledning av hennes inlägg. Anslaget till enskilda vägar är 80 milj.kr. lägre i budgetpropositionen än vad vi vill ha. Görel Bohlin sade rent ut att man fick ta dessa pengar någon annanstans. Hur man än vrider och vänder på detta skall de emellertid betalas. Om kommunerna inte tar på sig dessa kostnader, får, som jag har sagt tidigare, de som är delägare i vägarna stå för kostnaderna. Det är inte oväsentliga summor för den enskilde vid många tillfällen. Jag vill också ta upp en sak till. Moderaterna brukar gärna ge sig ut för att vara någonting av den trogna gårdvaren utanför landsbygdens hus. Utgången av denna fråga betyder oerhört mycket för svensk landsbygd, där de flesta enskilda vägarna finns. Där avgör moderata samlingspartiet att det blir 80 miljoner mindre i utrymme, eftersom vänsterpartiet kommunisterna tillsammans med folkpartiet och centern ställer upp på ett oförändrat anslag. Om moderaterna hade följt oss, hade socialdemokraterna förlorat i den här omröstningen. Vi har nämligen en minoritetsregering. Jag tycker det är angeläget att säga detta, och vissa inlägg i debatten i dag ger mig anledning till det.
Fru talman! Jag uppfattar det som en vänlighet av Claes Elmstedt att ta upp frågan igen, så att jag får tillfälle att återkomma i en replik. Det är ju riktigt som Claes Elmstedt säger, att centern nu föreslår att 81 milj.kr. skall tillföras anslaget, men vi menar att man i så fall borde visa på en besparing på annat håll. Vi har varit eniga i de tre borgerliga partierna om nödvändigheten av besparingar, åtminstone under den senaste mandatperioden, och vi har lojalt stött de förslag som har kommit från centerhåll, även om vi kanske inte alltid har tyckt att de har varit så genomtänkta. Men det är en nödvändighet att vi genomför besparingar, och det var därför jag ville höra vad Claes Elmstedt eller övriga centerpartister i så fall skulle vilja föreslå för besparingar som motsvarade de 81 miljonerna. Claes Elmstedt tog också tidigare upp frågan om driftanslaget. I mitt anförande kopplade jag driftanslaget till vägbyggnadsanslaget, och det är väl inte fel att göra det. Om man begränsar ökningstakten i byggandet, så begränsar man också behovet av ökat vägunderhåll. F. ö. pekade Claes Elmstedt på — det förstod jag att även Kurt Hugosson instämde i — att det finns en stelbenthet och en byråkrati på det här området som man borde försöka komma till rätta med. Då skulle man vinna i effektivitet och kanske också få ökade medel för både byggande och underhåll. Då är ju årets förslag i budgetpropositionen om att använda beredskapsmedel bra. Det är utomordentligt viktigt att pengarna används riktigt och effektivt. På det viset kan man åstadkomma mycket mer med samma medel.
Fru talman! Det är naturligtvis en självklarhet att pengarna skall användas riktigt och effektivt. Det är precis vad som sker med de pengar som i dag går ut till de enskilda vägarna. Det är bara fakta jag har redovisat i min senaste kommentar. Jag konstaterar, som jag har gjort tidigare, att moderaterna i fjol tog initiativet till den regeländring som innebär den här minskningen. Man fick inte majoriteten med sig den gången. Nu kommer budgetpropositionen tillbaka med moderaternas initiativ från i fjol, och vi har i dag redovisat här i kammaren vad som kommer att hända de enskilda vägarna. Vidare har jag bara konstaterat att det är moderaterna som avgör den här frågan, eftersom ställningen mellan partierna i övrigt är som den är. Den konsekvensen får man väl acceptera när man har tagit den här ställningen och dessutom har varit pådrivande i frågan.
Fru talman! Jag har — vilket Claes Elmstedt är väl medveten om — redan yrkat bifall till de enbart moderata reservationerna och till den reservation vi har gemensamt. Det är alldeles nödvändigt att vi i år å besparing även på den här sidan. Men jag har i mitt anförande och flera gånger i replikerna återkommit till att ett ändrat statsbidragssystem skulle kunna innebära fördelar på speciellt de områden som centern nu säger sig särskilt vilja värna om. Avslutningsvis vill jag säga att om vi inte åstadkommer besparingar över huvud taget, så kommer det naturligtvis i längden att gå ut över hela vägnätet i vårt land och över vårt lands ekonomi.
Fru talman! Jag måste säga att det här blir mer och mer obegripligt. Nu säger Görel Bohlin till slut att en sänkning av bidragsdelen till enskilda vägar i längden kan verka gynnsam för de bygder som centern säger sig vilja bevaka. Vi bevakar alla bygder, Görel Bohlin, också glesbygd och landsbygd. Men hur detta i framtiden skulle kunna påverka glesbygden gynnsamt begriper inte jag. Sanningen är att man avlövar dessa småvägar 80 milj.kr. Det är kalla fakta. Det finns ingen anledning att orera så mycket mer om det. Det är bara att läsa innantill, lägga ihop och dra ifrån. Så enkelt är det.

Fru talman! Eftersom dagens vägdebatt i så stor utsträckning har kretsat kring frågorna om statsbidragen till de enskilda vägarna, vill jag göra några ytterligare kommentarer om just det avsnittet. Jag vill slå fast att det statliga bidraget till de enskilda vägarna har tillkommit för att ersätta väghållarna för de kostnader det innebär att enskilda vägar hålls öppna för allmän trafik. Förutom statligt bidrag förekommer i betydande omfattning kommunala bidrag till den enskilda väghållningen. Ca 93 20 av de enskilda statsbidragsberättigade vägarna får också kommunala bidrag. I många fall innebär detta att de enskilda väghållarna har samtliga kostnader för väghållningen täckta med bidrag. Statens kostnader för denna enskilda väghållning har ökat mycket kraftigt. Som jag sade tidigare har detta anslag under en tioårsperiod ökat med 15 96 varje år. Det finns icke något annat anslag på vägområdet som har fått en så kraftig ökning. I debatten har gjorts gällande att detta förslag skulle vara ett dråpslag mot glesbygden, att man skulle vältra över kostnader på kommunerna, osv. Självfallet får det inte dessa effekter. Det är kommunerna själva som avgör ifall de skall ta på sig den här kostnaden eller inte och om den enskilde själv skall stå för en liten del av kostnaderna för sin egen väg. I dag är det en chimär att tala om enskilda vägar, när kostnaderna till 100 22 är täckta av statsbidrag och kommunala bidrag. Det man lätt glömmer bort — och i dagens debatt har velat glömma bort — är att genom de ändrade statsbidragsreglerna bör det i framtiden vara möjligt att gestatsbidrag till vissa av de enskilda vägar som i dag inte har en enda krona i statsbidrag. Jag tycker att ni när ni angriper den här förändringen skall komma ihåg att huvudparten av de enskilda vägarna icke har något som helst statsbidrag. I en framtid bör det vara möjligt att ändra på det. Jag vill än en gång understryka vad vi i utskottet har sagt i denna fråga. Vi har sagt att möjligheterna att i särskild ordning låta ett förhöjt bidrag utgå skall utnyttjas, och vi förutsätter att detta sker i all den utsträckning som det befinns möjligt. Framför allt skall detta gälla för enskilda vägar i de glesbygdskommuner där man har en besvärlig och kostsam vinterväghållning. Utskottet förutsätter att dessa möjligheter utnyttjas och att de kommuner och de enskilda som har en särskilt hög kostnad inte drabbas särskilt mycket. Vi har också sagt att — och det är ett svar som jag vill ge till Elvy Nilsson och Margareta Winberg — regeringen skall följa den utveckling som sker med de nya statsbidragen speciellt noga. Vägverket har redan börjat undersöka om det finns möjligheter att hitta ett mera differentierat ersättningssystem.

Jag vill på det bestämdaste slå fast att en förändring av statsbidragsreglerna för det enskilda vägnätet icke är ett angrepp på glesbygden eller landsbygden.

Därmed skapas också förutsättningar för en sund och vettig regionalpolitisk utveckling även i våra glesbygdsområden. )
Fru talman! Jag vill bara hänvisa till den replikomgång som Kurt Hugosson och jag hade för en dryg timme sedan, då vi gick igenom det som Kurt Hugosson tog upp nu senast.

Fru talman! Fallet Bromma flygplats har blivit något av en följetong. Orsakerna till detta är flera men framför allt den, att ett slutgiltigt beslut att lägga ner Bromma flygplats aldrig tillåtits bli realiserat. Många är de krafter som har motarbetat en nedläggning. Dock representeras dessa i nuläget mest av folk som bor långt från Stockholm och inte vill åka tåg eller nyttja reguljärflyget, som kommer att trafikera Arlanda flygplats. Under åren har flera utredningar lagts fram. Under 1960-talet och 1970-talets första hälft var för dessa syftet att finna andra alternativ för flyget än Bromma. Det var först efter de borgerliga regeringarnas blomstringstid som utredningarna kom att få en annan inriktning. När vi hade borgerliga regeringar specialbeställdes — under påhejande från det privata näringslivet — utredningar som skulle visa att Bromma även i fortsättningen skulle vara flygplats. Människorna i området som berörs — eller drabbas, om man så vill — av Brommaflyget har aldrig fått. en ärlig chans. Om de fått det hade Bromma inte varit något problem i dag. Då hade området blomstrat med bostäder, arbetsplatser och servicecentra för denna del av regionen. De som i dag ivrar för att Bromma skall kvarvara som flygplats tycker att det är bekvämt att Stockholms kommun och kommuninvånare upplåter denna mycket centrala och värdefulla mark till flygplats åt människor från andra regioner. Så tycker nu inte en bred majoritet av Stockholms kommuns invånare. Detta återspeglas också i fullmäktigeförsamlingen, där en mycket bred majoritet uttalat sig för ett annat begagnande av Bromma än som flygplats. När reguljärflyget flyttar ut till Arlanda i höst, vilket nu inte längre visat sig vara något problem, måste ett beslut tas om att den rest av flygtrafiken som blir kvar på Bromma flygplats får förläggas till annan plats. Det tidigare motståndet från Linjeflygs sida mot en flyttning tycks ha förbytts i glädje över att kunna samla hela den reguljära flygtrafiken på samma flygplats och slippa uppdelningen på två flygplatser. Som bekant beslutade riksdagen att endast dets.k. Fokkerflyget skulle flyttas. Linjeflyg har själv valt att förlägga även den övriga reguljärtrafiken till Arlanda — f. ö. ett klokt beslut. Kvar på Bromma blir då endast det s.k. allmänflyget. Vad menas då med allmänflyg? Framför allt utgörs detta av olika taxiflyg eller privata flygplan, som ägs av näringslivet, flygklubbar eller enskilda. Ett visst stationerande av ambulansoch polisflyg förekommer också. Denna rest är dock inte av den samhälleliga betydelsen att ett stort och centralt beläget flygfält fortfarande skall få finnas kvar. Lämpliga ersättningar bör i stället ses över. Som exempel kan här Tullinge F 18 tjäna. Det beslut om nedläggning av Drakenflottiljen som förebådas ger ju ett alternativ som är långt mera lämpat ur både storlekssynpunkt och geografisk synpunkt. Jag noterar att regeringen — för vilken gång i ordningen är svårt att veta — återigen har gett direktiv till en utredning, denna gång till luftfartsverket. Man skall återigen utreda det långsiktiga behovet av trafikflygplatser i Stockholmsområdet. Det är bra om detta är liktydigt med att man tänker försöka få fram andra lösningar än att ha Bromma kvar. Jag vill bara erinra om att statens avtal med Stockholms kommun om upplåtelse av marken för Bromma flygplats går ut 1996, alltså om 13 år. Det vore därför verkligen på tiden att ett beslut fattades om slutlig nedläggning av Bromma som flygplats och att stockholmarna själva fick bestämma vad de skall utnyttja marken till. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationen.

Fru talman! Den del av kostnaderna för luftfarten som belastar statsbudgeten mest är investeringar i flygplatser m.m. I budgetförslaget för 1983/84 anslås 119,9 milj.kr. till detta ändamål. Huvudsyftet med dessa investeringar är att anläggningarnasstandard och kapacitet skall vidmakthållas, att den höga flygsäkerheten skall bibehållas och att goda förutsättningar skall skapas på Arlanda för att ta emot den trafik som under hösten 1983 kommer att flytta dit från Bromma. Dessa medel — tillsammans med medel från tidigare fattade beslut — möjliggör nu ett påbörjande eller fullföljande under 1983/84 av ett stort antal viktiga projekt. Som exempel kan nämnas ett nytt stationsområde för Luleå flygplats, en ny inrikesterminal på Arlanda, upprustning av kraftförsörjningssystemet på Sundsvall/Härnösands och Karlstads flygplatser samt investeringar i flygtrafiktjänst en route, fordon, maskiner och utrustning. Om detta råder inga delade meningar i trafikutskottet. Däremot har vpk, som vi hörde här alldeles nyss, reserverat sig till förmån för sitt motionsförslag om en nedläggning av Bromma flygplats och en utflyttning av det s.k. allmänflyget till i Tullinge befintlig militär flygplats. Man föreslår också att det skall utredas hur en sådan flyttning skall göras. Om detta är följande att säga. Alla de beslut som riksdagen under senare år har fattat när det gäller just flygplatsfrågan i Stockholmsregionen innebär i stort sett bara att jetflyget skall flyttas från Bromma till Arlanda. Vad som långsiktigt skall hända med Övrigt reguljärflyg och det s.k. allmänflyget har man inte tagit ställning till. Svårigheten härvidlag är kanske inte att finna en lösning på detta problem utan snarare att välja rätt bland alla de alternativa lösningar som finns. I princip står valet mellan att vara kvar på Bromma eller att flytta all flygverksamhet någon annanstans. Väljer man alternativet att stanna kvar, måste man emellertid också bestämma sig för vilken typ av flyg som skall trafikera Bromma. Då kan man tänka sig — och det har tydligen moderata samlingspartiet gjort — att allt flyg som över huvud taget klarar de miljökrav som har fastställts stannar kvar. Det skulle kunna innebära även jetflyg. Man kan också tänka sig att ett visst reguljärflyg plus allmänflyget stannar kvar. Man kan vidare tänka sig att bara allmänflyget stannar kvar. Nackdelen med dessa alternativ är fortsatta olägenheter för de omkringboende. Väljer man att lägga ner Bromma, måste man bestämma sig för varthän kvarvarande flyg skall flyttas. När vi så sent som för ett år sedan diskuterade den luftfartspolitiska propositionen fanns det i huvudsak tre alternativ: 1. Utflyttning till Arlanda. Det skulle emellertid knappast vara möjligt med tanke på Arlandas nuvarande kapacitet. 2. Utflyttning till Tullinge F 18. 3. Utflyttning till Tullinge/Getaren. Det skulle innebära att en helt ny flygplats måste anläggas, med mycket stora ekonomiska åtaganden som följd samt helt säkert problem av flygsäkerhetsmässig och miljömässig karaktär. Säkert finns det fler alternativ att räkna upp. Alternativen är alltså många till antalet, och frågetecknen är stora. Nästan alla alternativ innebär nackdelar. I detta läge har vänsterpartiet kommunisterna redan bestämt sig. Man vet precis vilket alternativ som är det bästa. Det är sannerligen inte dåligt. Regeringen är däremot inte lika tvärsäker. Kommunikationsministern har därför uppdragit åt luftfartsverket att ”skyndsamt utreda det långsiktiga behovet av trafikflygplatser i Stockholmsregionen”. Det vore naturligtvis ytterst oklokt att föregripa denna utredning och att nu fatta beslut om vad som i framtiden skall hända när det gäller Bromma flygplats. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande 1982/83:16.
Fru talman! Lars Hedfors säger att vi redan har bestämt oss. Han anlade en mycket stor moteld och menade att det fanns väldigt många olika synpunkter som också måste vägas in i diskussionen. Lars Hedfors är tydligen beredd att ta hänsyn till vad Botkyrka kommun säger om Tullinge flygplats. Men vad Stockholms kommun har uttalat om en så stor flygplats i en så central del är han uppenbarligen beredd att köra över. Om hans uttalande skall tolkas på det sättet är det beklagligt. När det gäller att vara kvar på Bromma eller att flytta — som Lars Hedfors uttryckte sig — är det en fråga om vad som i så fall skall flytta eller vara kvar. Att ha inrikesflyget, det reguljära flyget, på Arlanda medför inga problem. Så långt tror jag att vi är överens. Då kvarstår frågan om allmänflyget och vart detta skall ta vägen. I vår motion presenterar vi ett alternativt förslag om utflyttning till Tullinge/F 18 i och med avvecklingen av Drakendivisionen. I varje fall pågår juintensiva diskussioner om att man skall göra det. Då är självfallet detta ett alternativ. Det är möjligt att det finns andra alternativ som Lars Hedfors har i rockärmen men inte vill klämma fram med i nuläget. I så fall: Kom gärna med dem.

Om man då vill ha någon ersättningsplats för allmänflyget, måste man plocka fram en sådan — i annat fall får man lösa det hela genom Arlanda. Jag tycker naturligtvis att det är bra att frågan skall utredas igen, om man klart går in med målsättningen att frigöra Bromma från den rest som allmänflyget utgör. Det finns inte någon anledning att Stockholms kommuns invånare skall subventionera direktörsflyget i det här landet med den mark som kunde användas bättre än som sker i dag.
Fru talman! Tommy Franzén säger att jag skulle vara beredd att ta hänsyn till Botkyrka kommuns synpunkter men inte till Stockholms. Då har han totalt missuppfattat mitt inlägg eller inte lyssnat på det. Avsikten med mitt inlägg var att belysa alla de alternativ som fanns och att tala om att det fanns nackdelar med alla alternativ. Jag har inte tagit ställning för vare sig det ena eller det andra alternativet i detta sammanhang. Sedan måste jag tydligen påminna Tommy Franzén om vad vänsterpartiet kommunisterna har skrivit i sin egen motion. Han säger att man har nämnt Tullinge, F 18, som ett alternativ och antyder att vänsterpartiet kommunisterna skulle kunna tänka sig fler alternativ. Men så är det inte. Man har klart och tydligt sagt att flyget skall flyttas till F 18. Man har också krävt en utredning om hur flyget skall kunna flyttas just till F 18. Man har alltså bundit upp sig för ett enda alternativ. Och det tycker jag är egendomligt, med tanke på att regeringen har gett luftfartsverket i uppdrag att utreda frågan och lägga fram ett förslag skyndsamt. Efter vad jag kan förstå innebär ”skyndsamt” i det här fallet att det återstår någon eller några månader innan utredningsförslaget kan vara klart. Jag tycker att vänsterpartiet kommunisterna borde kunna vänta på detta utredningsförslag innan man så tvärsäkert uttalar sig i frågan. Vi vet att vänsterpartiet kommunisterna är anhängare av planhushållning. Men här gör man precis tvärtom — man förordar en fullständigt planlös behandling av flygplatsfrågan i Stockholmsregionen.
Fru talman! Man får ändå betänka att när den här motionen skrevs var inte regeringens ställningstagande bekantgjort — det är det första man skall ha klart för sig. Vi har dessutom tidigare sett otaliga utredningar där man pekat på att trafiken skall flyttas från Bromma — utredningsförslag som socialdemokratiska regeringar har kört över. Därefter har borgerliga regeringar skapat andra utredningsresultat. Lars Hedfors kom in på frågan om planhushållning. Men med det sätt som han tar upp den på förefaller det inte vara meningsfullt att föra en debatt om planhushållning med honom. Jag vill bara erinra Lars Hedfors om att planhushållning faktiskt handlar om någonting mera än att titta på en enda fråga — planhushållning gäller hela den ekonomiska marknaden. Man kan alltså inte beträffande en enda fråga säga att den skall lösas på något slags planhushållningssätt, när allt annat löses på anarkistisk väg i det kapitalistiska samhället.
Fru talman! Vi skall kanske inte diskutera planhushållning nu. Jag noterar dock att vänsterpartiet kommunisterna i vissa frågor är för någon typ av planhushållning men i andra frågor, som i detta sammanhang, inte alls är intresserat av någon planerad verksamhet. Man kan alltså fråga sig vilket som gäller. Tommy Franzén säger vidare att man när motionen skrevs inte var medveten om regeringens beslut att låta luftfartsverket utreda frågan. Men detta var i högsta grad bekant för vänsterpartiet kommunisterna när ni skrev er reservation, som är helt överensstämmande med motionen när det gäller att klart och tydligt peka ut det alternativ som ni förordar. Då kände ni alltså till regeringens ställningstagande och visste att frågan skulle utredas mycket snabbt.

Fru talman! Som vpk-representant i näringsutskottet finner jag det både beklagligt och egendomligt, att jag skall behöva bli ensam reservant i frågan om förbud mot tobaksreklam enligt samma grunder som för alkoholreklam. Detta är verkligen ingen partifråga utan en folkhälsofråga av största betydelse, och den motion som närmast föranledde mitt ställningstagande i utskottet kommer inte heller från mitt eget parti. Samhället är i ekonomisk och social kris. I olika partier har man skilda meningar om krisens ursprung och hur den skall bekämpas. Men på åtminstone en punkt kan alla ansvarskännande människor oavsett parti vara överens: man bör göra vad man kan för att stärka människors motståndskraft mot krisens sociala påfrestningar. Hur kan man då göra det? När människor har svårigheter och bekymmer, behöver de styrka för att möta dem. Att slå vakt om folks fysiska och psykiska hälsa är ett sätt att hjälpa dem till ökad styrka. Det gäller inte bara på det personliga planet. En bättre folkhälsa, ett tillbakaträngande av företeelser som verkar starkt negativt på folkhälsan, får goda effekter också på en ansträngd ekonomi. Belastningen på vårdsektorn kan minska, pengar kan sparas som kan ägnas andra samhälleliga ändamål. Ur alla synvinklar är det väsentligt att motverka olika slag av drogbruk och flyktmekanismer, meningslösa utgifter och destruktiva beteenden. Tobaksbruket är en av de verkligt stora faktorerna i folkhälsosammanhang. Ett tillbakaträngande av tobaksbruket ger därför avsevärda ekonomiska och sociala vinster. Jag måste säga, att jag förvånat mig stort över denna frågas behandling i utskotten — både i näringsutskottet och i socialutskottet, som avgett yttrande i saken. Det är som om man inte alls förstod detta hälsoproblems verkliga dimensioner och reklamens roll häri. Båda utskotten uppvisar en aningslöshet som är närmast häpnadsväckande. De hade aldrig gjort detta, om det hade varit fråga om alkohol och alkoholreklam. Men när det gäller tobaken tar man ställning som om den frågan var av mindre betydelse jämfört med alkoholen. Detta är emellertid en allvarlig felsyn, som åtminstone för näringsutskottets del tycks vara grundad i bristande information. Tobaksbruket är en stor hälsofara, en fara som totalt sett ingalunda står alkoholbruket efter med avseende på konsekvenser för folkhälsan. På senare år har denna hälsofara på ett mycket klart och otvetydigt sätt uppmärksammats nationellt och internationellt. Sedan 1980 har Världshälsoorganisationen aktivt engagerat sig i denna fråga. Temat för världshälsodagen 1980 var just ”Rökning eller hälsa”. Världshälsoorganisationens generaldirektör uttalade då bl.a. sin synnerliga oro över hur tobaksrökningen ökade och bredde ut sig i nya delar av världen på grund av cigarettillverkarnas försäljningsansträngningar. Medlemsstaterna i Världshälsoorganisationen uppmanades därför att skärpa sina strategier mot rökningsfaran. Nordiska rådet har antagit en rekommendation om förbud mot tobaksreklam, och ett sådant förbud existerar redan i Norge, Finland och Island. Tobakskommittén föreslog ett reklamförbud, och av de 20 remissinstanser som uttalade sig i reklamfrågan var 14 positiva. Bland dem fanns så viktiga instanser som socialstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen och konsumentverket. Alla dessa ställningstaganden är också sällsynt välgrundade, fru talman. Tobaksbruket är en av de allra starkast verksamma faktorerna bakom flera av de svåraste folksjukdomarna i Sverige. En på socialdepartementets initiativ utgiven rapport om hälsorisker anger antalet rökrelaterade dödsfall i olika sjukdomar till över 12 000 årligen. Det är mer än tio gånger så mycket som dödsfallen i trafikolyckor, och det överträffar också antalet dödsfall i alkoholrelaterade sjukdomar. Lars Wilhelmsen, klinikchef vid Östra sjukhuset i Göteborg, redovisar i Läkartidningen amerikanska data, enligt vilka tobaken är en av de två helt dominerande orsakerna till dödsfall i cancersjukdomar. Den överträffar i detta avseende vida alkoholen. Även då det gäller hjärtoch kärlsjukdomar, som är de största enskilda dödsorsakerna bland alla sjukdomar, intar tobaken en mycket framskjuten ställning som orsaksfaktor. Frekvensen av hjärtinfarkt är t.ex. bland storrökare 50 920 över genomsnittet. De som har en daglig konsumtion av mellan 15 och 24 cigaretter har fyra gånger större dödlighet än genomsnittet i den sjukdomen. Den rent allmänna dödsfallsrisken för personer som röker 20 cigaretter i genomsnitt per dag är mångdubbelt högre än samma personers risk att bli dödade i trafiken eller arbetslivet. Med en viss förenkling av frågan kan man säga att det sammanhänger med att rökaren bokstavligt talat bär med sig sjukdomsoch dödsrisken i fickan ständigt och dagligen. Naturligtvis är verkningarna av en annan stor hälsorisk, alkoholen, värre än av tobaken i det stycket att alkoholen medför djupt destruktiva följder på personers psyke och sociala liv. Dessa verkningar är inte på samma sätt framträdande när det gäller rökningen. Men i gengäld vållar rökningen att oerhört många fler personer utanför rökarnas egen krets drabbas. Här framträder omfattande och även direkt tragiska konsekvenser. Detta kommer att utförligare belysas av andra talare i debatten. Påverkas då tobaksbrukets omfattning av reklam? kan man ju fråga. Ja, också detta får anses som helt fastslaget. Det skall ses i ljuset av den omständigheten att tobaksbruk betraktas med vida större tolerans och lättvindighet än alkoholbruk, trots att alltså tobaken faktiskt är den större hälsofaran. Det är betydligt lättare att framställa tobaksbruk som behagligt, attraktivt och prestigemässigt positivt. Det ligger sålunda, fru talman, en massiv vetenskaplig information bakom socialstyrelsens tobaksutredning, när den redan för tio år sedan fastslog följande: ”Rökningen är en av våra vanligaste sjukdomsorsaker. Denna sjukdomsorsak väger så tungt och expanderar nu så snabbt, att samhället måste ingripa med full kraft.” Så säger alltså landets högsta för hälsofrågor ansvariga myndighet. Att näringsutskottet inte riktigt känner till situationen på området, och att man uppenbarligen inte tagit del av det av mig sist citerade omdömet, är naturligtvis beklagligt. Utskottet är möjligen något ursäktat med att man ju inte primärt är ansvarig för och insatt i hälsofrågor. Men när socialutskottet, som har hälsooch sjukvårdsfrågor om hand, i sitt yttrande till näringsutskottet över huvud taget inte kommer med något självständigt omdöme om folkhälsoaspekten, då förvånas man. Jag vill säga öppet till socialutskottets företrädare, att jag tycker det är för bedrövligt att ni bara lämnar ifrån er ett yttrande där ni passivt redogör för frågans tidigare behandling, där ni ser hela problemet administrativt, där ni inte förmår värdera frågans betydelse ur folkhälsosynpunkt, där ni i stället motsätter er en åtgärd som stöds av både socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen och där ni alltså landar på ett slappt accepterande av status quo. Så som ni agerar, förhindrar ni ju både en riktig information om frågans betydelse och gör er dessutom till ett hinder mot nödvändiga åtgärder gentemot en djupt destruktiv medicinsk faktor och folkhälsofara. Fru talman! Det råder i alla politiska partier olika åsikter om restriktioner och ransonering av t.ex. alkohol. Personligen tillhör jag dem som menar att själva försäljningen av alkohol och tobak får accepteras. Jag har den uppfattningen att det ändå i grunden är det medborgerliga självansvaret som får avgöra folks förhållande till alkohol och tobak. Jag vet att det på den punkten, i mitt parti såväl som i andra, finns de som har en strängare inställning. Men oavsett hur man står i den saken, och särskilt om man har den grundinställningen som jag här har redovisat, måste man komma fram till att ett förbud mot tobaksreklam är nödvändigt och påkallat. Det har dröjt alltför länge. För om man skall lita till medborgarens självansvar, då skall man också ge klara och otvetydiga besked om vad tobaksbruk handlar om. Då skall man inte tillåta att ett av de största hoten mot folkhälsan får stimuleras eller framställas som harmlöst, neutralt, okontroversiellt eller rent av angenämt. Det handlar inte om att här diskutera reklam i allmänhet. Tobaken är, lika litet som alkoholen, en vara vilken som helst. Den är ett hot mot hälsan och en mänsklig och materiell förlustfaktor av enorm betydelse. I diskussionen framförs ibland den åsikten att det finns för många förbud i samhället. Det finns fall där ett sådant påpekande kan ha berättigande, där en mängd förbud kan leda till snåriga, rättsliga förhållanden. Men i fallet med förbud mot tobaksreklam är det snarast tvärtom. Där har man nu en ordning enligt vilken reklam är tillåten, om den — som det heter — är måttfull. Vad som är måttfullt eller inte måste avgöras i en administrativrättslig procedur. Vad som ligger på den ena eller andra sidan om det tillåtliga, riskerar att bli nog så snårigt. Man kan fråga om det inte ur just rättslig synpunkt är betydligt bättre att klart och konsekvent säga: Tobaken är en hälsofara, för tobak skall det inte göras reklam! Då sparar man ju alla byråkratiska handläggningskostnader och ger medborgarna ett klart och lättförståeligt besked. Med åberopande av socialutskottets intetsägande yttrande har näringsutskottets majoritet landat på åsikten att berörda myndigheter bör följa frågan, vilket i klartext betyder: ingenting göra. Jag tycker att detta är en diskutabel parlamentarisk praxis. Det framgick nämligen i utskottet, när vi diskuterade saken, att det fanns både de som ville ha stramare krav och de som ville släppa lös fri reklam för såväl alkohol som tobak. Det hade varit bättre om de verkliga åsiktsskillnaderna fått öppet framgå i stället för att gömmas bakom en till intet förpliktande formulering. För min del förstår jag inte hela denna räddhåga och passivitet inför en av det moderna samhällets allra största hälsofaror, en fara som i stor stil går ut även över landets minderåriga. En sådan passivitet vill åtminstone inte jag ta på mitt ansvar. Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 23 behandlas tre motioner med anknytning till marknadsföringen av alkoholdrycker och en motion om marknadsföringen av tobak. Beträffande de tre första motionerna säger näringsutskottet att gällande reglering är tämligen ny och att den har fått påtaglig verkan. Utskottet anser därför ingen särskild åtgärd från riksdagens sida nödvändig utan avstyrker motionerna. Vad beträffar motionen 1981/82:2100 tror jag det blir nödvändigt att något vidga frågan. Tobakskommittén, som motionärerna refererar till i en annan motion med nr 2099, som väcktes samtidigt med den i dag aktuella motionen, framlade flera förslag för att motarbeta tobaksbruket, och även motionärerna har framfört flera förslag som bygger på kommitténs rapport. Övriga förslag behandlades i slutet av förra året, och riksdagen biföll delvis motionen i den del den handlade om behovet av ett åtgärdsprogram mot tobaksbruket. Riksdagen sade också att det var nödvändigt att följa upp de olika åtgärderna för att få underlag för en fortsatt systematisk satsning mot tobakskonsumtionen. För detta behövs, sade riksdagen, att regeringen även i fortsättningen tar ett samlat ansvar för utvecklingen. Både vänsterpartiet kommunisterna i sin reservation till näringsutskottets betänkande och motionärerna påtalar att bruket av tobaksvaror bör motarbetas, och de framhåller vikten av att slå vakt om människors hälsa. Jag vill påpeka först som sist att utskottet är överens med såväl reservant som motionärer vad gäller nödvändigheten av att föra en kamp för folkhälsan genom att minska rökningen och att samhället engagerar sig och stöder strävandena att motverka rökningen. Marknadsföringen av tobaksvaror i Sverige är omgärdad med särskilda restriktioner, och de krav som ställs därvidlag motiveras sålunda med hänvisning till de risker för hälsan som är förbundna med bl.a. rökning. Tillämpningen av den lag som vi sedan drygt tre år har på det här området handhas av konsumentombudsmannen och marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen har ingripit i ett antal fall på grundval av lagen. Konsumentombudsmannen har i andra fall genom påpekanden och förhandlingar uppnått resultat utan att ärendet har behövt föras till marknadsdomstolen. Lagen har haft en sanerande inverkan på reklamen. Oenigheten i dag rör alltså inte om kampen för folkhälsan skall föras eller ej i det här avseendet — oenigheten gäller vapnen, med vilka medel och metoder kampen skall föras. Reservanten anser att tiden nu är mogen att ta ytterligare ett steg och införa förbud för viss tobaksreklam genom att utvidga marknadsföringslagens bestämmelser om alkoholdrycker till att gälla även tobak. Utskottets majoritet vill avvakta resultaten av de initiativ som togs förra året och som finns beskrivna i näringsutskottets betänkande. Utskottet anser nu — liksom 1980 när utskottet senast behandlade en motion med samma krav — att de myndigheter som är berörda skall följa hur marknadsföringen av tobaksvaror utvecklas. Om de finner det erforderligt, bör de ta initiativ till ytterligare åtgärder. Socialutskottet har yttrat sig över motion 2100 och enhälligt avstyrkt förslaget om en skärpning av marknadsföringslagen. Utskottet hänvisar till det åtgärdsprogram som riksdagen i december förra året gjorde en framställning om till regeringen. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till båda momenten i näringsutskottets hemställan i betänkande nr 23 och avslag på reservationen.

Fru talman! Det finns ingenting så lätt, Sylvia Pettersson, som att avge politiska deklarationer. Det kan vem som helst göra. Men konsten är att sedan landa på att föreslå åtgärder, som står i proportion till vad det verkligen handlar om. Jag skulle därför vilja ställa en fråga till Sylvia Pettersson i hennes egenskap av utskottets talesman. Vi har alltså att göra med en av de allvarligaste folkhälsofarorna. Rökningen överträffar alkoholen när det gäller medicinska skadeverkningar och är, i varje fall bland alla medicinskt verkande faktorer, kanske den väsentligaste dödsorsaken och en av de främsta drivkrafterna bakom de allra viktigaste och allvarligaste folksjukdomarna. Den överträffar alltså alkoholen, och jag frågar: Var är logiken när man i det ena andetaget finner sig beredd att acceptera långt strängare bestämmelser när det gäller reklam för alkohol och här inte är beredd att göra samma markering? Jag skulle också vilja fråga Sylvia Pettersson, om hon och näringsutskottets majoritet är medvetna om hur pass allvarlig denna fara har blivit under senare år. Det är nämligen så, att cigarettkonsumtionen per invånare i det här landet från 1930-talet fram till mitten av 1970-talet har ungefär fyrdubblats, och bara sedan 1950-talet fram till mitten av 1970-talet har den ökat med 65 90. Om vi ser t.ex. på hur mycket som ges ut för att genom upplysning och information motverka tobaksbruk och jämför det med hur mycket pengar som ges ut på tobaksreklam, skall vi finna att det ges ut ungefär tio gånger så mycket för att göra reklam för tobaksbruk som för att motverka det. Då tycker jag inte att man bara kan säga att man gör vad som behövs och att det räcker med att följa frågan. Det är en orimlig situation, om man betänker vilken oerhörd belastning på vårdapparaten och på människors hälsa de rökrelaterade sjukdomarna utgör. Jag skulle vilja påminna Sylvia Pettersson om — och det skulle vara intressant att veta om hon har någon kommentar till det — att det faktiskt är tio år sedan socialstyrelsens tobaksutredning föreslog ett bestämt förbud mot tobaksreklam. Man kan ändå inte, Sylvia Pettersson, säga att motionärerna och reservanten är ute i otid. Jag tycker närmast att sista tåget håller på att gå, om man skall göra något radikalt.
Fru talman! När man skall tolka vad utskottet säger kan man ju ha olika uppfattningar. Utskottet säger alltså att berörda myndigheter skall följa frågan och ta de initiativ som de anser är nödvändiga. Jag för min del tolkar inte det som att utskottet har sagt att nu skall man ingenting göra. Det kanske är mycket däri som missförståndet ligger. Nu kan jag i och för sig förstå att den som ser så väldigt mörkt på utvecklingen när det gäller motarbetandet av tobakskonsumtionen gärna vill ha ett förbud. Om jag vore lika pessimistisk i det avseendet, skulle jag troligen stå tillsammans med er på barrikaderna. Frågan är då bara, om jag i så fall skulle nöja mig med att ropa på förbud mot reklam eller om det skulle vara förbud mot tobak. Det som jag upplever som skiljande är hur vi värderar själva förbudet. Hur tungt väger förbudet? Det kan man ha olika bedömningar av, men ett tror jag gäller i alla sammanhang: Om det i vågskålen inte finns någonting annat när man lägger dit förbudet, så kan man säkert notera ett märkbart utslag, men om det redan tidigare har lagts in så mycket annat som vi har gjort i det ärende vi nu behandlar, så blir det troligen ett förhållandevis obetydligt utslag. Jag tror alltså att frågan om reklam för tobak i den form vi nu tillåter i Sverige är ganska liten i de stora sammanhangen kring tobakens verkningar och hur de skall motarbetas.

Fru talman! Sylvia Pettersson får tolka sitt utskottsbetänkande precis hur hon vill; det är liksom hennes huvudvärk. Det är bara det att när det gäller den faktiska innebörden vill ni egentligen ingenting göra. Ni är anhängare av status quo. Men man kan inte tolka hit eller dit och lägga olika innebörder i saker och ting. Faktum är ju att ni landar på att ingenting ytterligare bör göras. Och hur motiverar Sylvia Pettersson detta? Jo, med en klart felaktig information till kammaren. Hon vill nämligen låta påskina att frågan om tobaksreklamen inte är speciellt betydelsefull i det större sammanhanget. Det motsägs mycket klart av utredningar som har gjorts om tobaksreklamens verkan på rökbeteendet. Jag upprepar att vi här inte har en situation där två likvärdiga krafter kämpar mot varandra, utan en situation där det ges ut tio gånger så mycket pengar för att reklamera för tobaksbruket som för att sprida verklig information om det och bekämpa det.

När man ställer dessa två ståndpunkter mot varandra, måste man dra den slutsatsen att ni är ointresserade av aktiva åtgärder mot en av de allra största hälsofarorna i detta land. Jag upprepar min fråga, som jag ännu inte har fått svar på: Om det här gällde alkohol, skulle ni då på samma sätt ha en tillåtande attityd till reklam? Säkerligen inte! Var finns logiken? Varför skall man visa denna större tolerans mot tobaksbruket, som medicinskt sett är en större fara för folkhälsan än vad alkoholen är?
Fru talman! Det är inte sant att det bara läggs ner pengar på reklam för tobak. Vi lägger också ner en hel del ansträngningar på att motverka tobaksbruket. Hela 1970-talet har präglats av en positiv antirökpropaganda. Den har enligt mitt förmenande varit så effektiv att den typ av reklam som får förekomma inte har stora chanser att hävda sig. Vi har kunnat notera en förändring i attityden till rökning. Men inte nog med det — rökningen har också minskat i omfattning. Det är klart att de olika slutsatser som man kommer fram till kan hänga ihop med vilken utgångspunkt som man tar för sina jämförelser. Men om man tar 1970-talet som utgångspunkt när man tittar på hur tobaksrökningen har utvecklats, kan man konstatera att den faktiskt minskat, bland alla åldersgrupper och bland såväl män som kvinnor.

Fru talman! I morgon, den 7 april, är det Världshälsodagen. Det är FN:s världshälsoorganisation som varje år anordnar denna dag. Med anledning av det har organisationens Europakontor gett ut en bok med titeln Hälsokris 2000. I denna hävdas att det krävs krafttag för att vi skall kunna hindra en hälsokris i Europa om 17 år. I en kommentar i gårdagens Dagens Nyheter med anledning av morgondagen berättade Barbro Westerholm att hon ser en utveckling som skulle leda till att vi en dag måste välja vilka patienter som skall få vård och därmed kunna överleva och vilka som skall lämnas att dö som något av en mardröm. Bästa sättet att undvika detta är enligt Barbro Westerholm förebyggande arbete. Det är en form av förebyggande arbete som vi i dag diskuterar. Vi gör det i ljuset av att vi i världen årligen konsumerar drygt 4 000 miljarder cigaretter, vilket motsvarar 1000 cigaretter per person och år, barn och gamla medräknade. Uppskattningsvis dör på vår jord drygt 4 miljoner människor i förtid varje år till följd av tobaksrökning. På två år motsvarar det hela den svenska befolkningen. Jag tycker alltså, mot bakgrund av det Sylvia Pettersson sade, att vi har stor anledning att se ganska dystert på detta. Det är inte heller sant, som Sylvia Pettersson sade i sitt senaste inlägg, att tobaksrökningen har minskat. Den statistik och den undersökning som man har gjort med anledning av Världshälsodagen i morgon visar att rökningen totalt inte minskade mellan år 1981 och 1982. Man vet också att rökning bland ungdom nu ökar igen. I en debatt strax före jul här i kammaren diskuterades tobaksfrågan. Då ansåg dåvarande talesman för socialutskottet att mina inlägg var skrämselpropaganda. Jag replikerade den gången att allt jag hade sagt i fråga om tobaken som hälsorisk var vetenskapligt belagt. Samma grund kommer jag att stå på i dag, och jag vill således inledningsvis slå fast att jag inte tänker ge någon skräckskildring. Men det är kanske så, fru talman, att sanningen i det här fallet är förskräcklig. Den förste talaren redovisade omfattningen av rökrelaterade sjukdomar — lungcancer och hjärtoch kärlsjukdomar. Jag tänker komplettera den bilden genom att ange några jämförande dödstalsrisker per år, bara för att belysa rökningen som risk. Trafikolyckor har exempelvis dödsfallsrisken 0,01, olyckor i arbetet 0,01, rökning av 20 cigarretter per dag 0,2 gällande lungcancer och 0,7 för lungcancer och hjärtoch kärlsjukdomar sammantaget. Visatsar stora pengar på trafiksäkerhet för att minska antalet dödsolyckor, vi har skapat en särskild arbetarskyddsfond som har flera hundra miljoner till förfogande för forskning och upplysning om arbetsskador. Risktalet i samband med tobak är 20 alternativt 70 gånger så stort, men den ekonomiska satsningen på upplysning om denna risk understiger två milj. Forskare har förutom den förhöjda dödsrisken också konstaterat att rökare tillhör den grupp som har fler förlorade arbetsdagar, fler dagar med sängliggande, mer sjukhusvistelse, osv. Rökningen drabbar således den enskilde hårt, liksom också samhället. Tobaksutredningen försökte skatta de ekonomiska förluster samhället gör per år till följd av rökningen. Antalet vårddagar skattas till mellan 10 000 och 180 000 och antalet besök i öppen vård till mellan 42 000 och 126 000. År 1967 beräknades detta kosta samhället mellan 100 milj.kr. och 700 milj.kr. — i mitten av 1970-talet det dubbla. Några prognoser för mitten av 1980-talet finns inte. Det borde alltså vara ett gemensamt intresse för samhället och den enskilde att minska tobakskonsumtionen. En kombination av samhälleligt stöd och, som den förste talaren uttryckte sig, medborgerligt självansvar borde rimligen kunna åstadkomma detta. Så långt har jag uppfattat att denna kammare är överens. Men när det gäller att konkretisera det samhälleliga stödet svävar man genast på målet. I Sverige har vi sökt klara den samhälleliga insatsen genom ett antal restriktioner. Beträffande tobaksreklamen kan det inte anses rimligt att låta starka kommersiella krafter ohämmat marknadsföra sina produkter på ett sätt som går stick i stäv med hälsomyndigheternas bedömning och den statligt finansierade hälsoupplysningens budskap. I mitten av 1970-talet skärptes visserligen reglerna för tobaksreklamen successivt, först på frivillig basis, efter starkt tryck från socialstyrelsen, skolöverstyrelsen och konsumentverket. 1979 fick vi ”lagen med vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror”. När denna lag 1978 antogs i riksdagen var det åtskilliga ledamöter — inte mindre än 117 stycken — som ansåg att reglerna för tobaksreklamen borde skärpas ytterligare; det är viktigt att påpeka — åtskilliga av dessa borde rimligen finnas här i dag. Det ville också tobakskommittén senare i sitt förslag, som vi diskuterar här i dag. Skärpningen som vi diskuterar här i dag är inte något oresonligt förbud. Vad jag kräver i min motion är att tobaksreklamen skall begränsas till sådana kanaler där den i så liten utsträckning som möjligt drabbar icke konsumenter, främst ungdomar. Det innebär att reklamen i fortsättningen skulle vara tillåten i butiker och på förpackningar men tas bort ur tidningar och tidskrifter. Vilken inverkan har då reklamen på tobakskonsumtionen? I England och USA hävdas att man påvisat att tobaksreklam påverkar både ungdomars vilja att börja röka och rökares vilja att sluta. Två forskare i England har undersökt sambandet mellan tobakskonsumtion och tobaksreklam under åren 1957-1968 i Storbritannien. De säger: Våra resultat tyder på att reklam har medfört en statistiskt signifikant ökning av försäljningen. Reklamens förmåga att påverka beslut under inte endast samtidigt infallande tidsperiod utan även kommande tidsperiod gör att en 10-procentig ökning av reklamen kan leda till 2,8 26 ökning av försäljningen. Resultatet av utländsk forskning stöder alltså tesen att reklam bidrar till att öka totalkonsumtionen av tobak. Följande argument kan anföras mot tobaksreklamen: — Reklamen skapar eller befäster ett intryck av att tobaksvaror är något positivt och värdefullt. — Reklamen skapar eller befäster ett intryck av att rökning är förknippat med eller ger attraktivitet hos rökarna. — Reklamens existens bidrar till att göra rökningen som företeelse mera framträdande och befäster därmed uppfattningen att rökning är ett naturligt, självklart accepterat inslag i vardagslivet. — Reklamens existens kan uppfattas som ett uttryck för att myndigheter egentligen inte finner det angeläget att motverka tobaksbruket, vilket leder till minskad trovärdighet för hälsoupplysning mot tobakens skadeverkningar. Näringsutskottet och socialutskottet tycks leva i föreställningen att 1979 års lag innebar en väsentlig skärpning av reglerna för tobaksreklam. Detta är inte sant. Den främsta effekten av 1979 års lag var att socialstyrelsens varningstexter och innehållsdeklarationer blev obligatoriska i annonserna. Men reglerna för det kommersiella budskapet, för färg-, bildoch textval i annonserna etc. är även efter lagens införande i stort sett desamma som redan tidigare gällde till följd av den frivilliga överenskommelsen inom branschen, initierad av KO, från 1975. Lagstiftningen innebar inte heller någon särskilt avsevärd förbättring av KO:s möjligheter att ingripa mot tobaksreklam. Lagstiftningens exakta innebörd fastställs nämligen först när ett tvistefall avgjorts i marknadsdomstolen. Dessförinnan har konsumentverket inte ens ”tolkningsföreträde”. För att få snabba resultat i detaljfrågor är verket alltså oftast hänvisat till att nå en ”frivillig” överenskommelse med motparten, som inte alltid behandlar verkets synpunkter särskilt seriöst. Jag skall belysa det med ett exempel. 1979 års lag har som en klart uttalad målsättning att minska tobaksannonseringen i publikationer för barn och ungdomar. Konsumentverket utgav redan 1979 en lista på sådana publikationer. På listan fanns bl.a. ; Vecko-Revyn. Men vem som helst kan i valfritt, aktuellt nummer av Vecko-Revyn konstatera att de kommersiella intressenterna ännu 1983 blankt struntar i både lagstiftarens och konsumentverkets viljeyttringar. Detta och en rad andra fall av uppenbar nonchalans mot lagstiftarens intentioner har påtalats. NTS, Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadeverkningar, har t.o.m. i en särskild skrivelse till konsumentverket begärt att nya, förtydligade och skärpta riktlinjer på den nuvarande lagstiftningens grundval skall utfärdas. Det ter sig i längden omöjligt att behöva göra formella anmälningar mot vartenda enstaka övertramp i den omfattande och ständigt skiftande reklamfloden. I många fall kan en viss reklamaktivitet hinna bli helt planenligt genomförd och avslutad innan KO fått någon anmälan och kunnat ingripa. I sådana fall avskrivs ärendet oftast utan några andra konsekvenser, eftersom det blivit ”inaktuellt”. Det är alltså föga förvånande att myndigheter och hälsovårdsintressen inte kan betrakta 1979 års lag som någon tillfredsställande slutlig lösning av tobaksreklamfrågan. Desto mer anmärkningsvärt finner jag det att två av riksdagens utskott inte tycks finna anledning till en förändring. Man avfärdar motionen med att ”berörda myndigheter bör följa hur marknadsföringen av tobaksvaror utvecklas och om de så finner erforderligt ta initiativ till ytterligare åtgärder från statens sida”. Jag vill fråga utskottets representant: Vilka myndigheter avser ni i er skrivning, och i vilken form skall ett sådant initiativ komma? Vidare vill jag gärna ha besked om de egentliga motiven för att inte i dag medge en skärpning av reglerna för tobaksreklamen. Delar man inte vetenskapens uppfattning om att tobaken är ett av våra största hot mot folkhälsan? Anser man att reklam är verkningslös? Beträffande de motioner som behandlar alkoholreklamen kan jag instämma i de tankar som där finns om behovet av utvärdering av reglernas effektivitet. Detta kommer att närmare utvecklas av en kommande talare, men jag kommer för enkelhetens skull att inkludera även denna bit i mitt yrkande. Herr talman!